Fru talman! Amineh Kakabaveh har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att kvinnor som utsatts för könsrelaterad förföljelse, sexuellt våld och hedersrelaterat våld och förtryck ska få sina asylskäl prövade av svenska myndigheter på ett rättssäkert sätt. Amineh Kakabaveh har vidare frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att komma tillrätta med missförhållandena när det gäller den så kallade tvåårsregelns konsekvenser för kvinnor som utsätts för våld av den man de lever med i Sverige. Vad gäller frågan om åtgärder för att kvinnors asylskäl ska prövas på ett rättssäkert sätt kan följande sägas. Det är Migrationsverkets och migrationsdomstolarnas uppgift att avgöra om det finns grund för uppehållstillstånd. Bedömningarna av asylskälen görs alltid utifrån de individuella omständigheterna i det enskilda fallet. Omständigheterna utgörs av den asylsökandes egen berättelse tillsammans med vad som är känt om förhållandena i hemlandet. Migrationsverket och migrationsdomstolarna gör en samlad bedömning av de uppgifter som framkommer i ärendet. Jag vill i sammanhanget nämna att regeringen har uppdragit åt Migrationsverket att i utbildningshänseende särskilt uppmärksamma frågor som rör kvinnor. Regeringen har uppdragit åt Migrationsverket att redovisa kompetensarbetet rörande etiska frågor och mänskliga rättigheter samt analysera kompetensbehovet för myndighetens personal bland annat när det gäller kvinnor. Avseende frågan om anhöriginvandring vill jag lyfta fram att Sverige har en reglerad invandring. För att upprätthålla det här systemet tillämpar svenska myndigheter uppskjuten invandringsprövning för utlänningar som får uppehållstillstånd på grund av en nyetablerad anknytning till en person bosatt i Sverige. Detta innebär att utlänningen beviljas ett tidsbegränsat uppehållstillstånd. För närvarande är denna så kallade prövotid två år. Sedan beviljas normalt ett permanent uppehållstillstånd om förhållandet består. För att undvika att kvinnor av rädsla för utvisning stannar kvar i ett förhållande där de utsätts för misshandel eller kränkningar finns en undantagsbestämmelse. Den medger att fortsatt uppehållstillstånd får beviljas om förhållandet upphört främst på grund av att kvinnan, eller kvinnans barn, i förhållandet utsatts för våld eller för annan allvarlig kränkning av sin frihet eller frid. Migrationsverket har på uppdrag av regeringen lämnat en redogörelse av tillämpningen av den här bestämmelsen. För att få en heltäckande bild inväntar regeringen för närvarande ytterligare uppgifter från Migrationsverket. Mot bakgrund av det jag har sagt avser jag inte att ta några ytterligare initiativ rörande prövningen av kvinnors asylskäl eller den så kallade tvåårsregeln i ärenden om anknytning.

Fru talman! Jag skulle vilja tacka migrationsminister Tobias Billström för svaret. Jag måste få säga att jag känner en enorm besvikelse när jag hör migrationsministerns svar att han inte kommer att göra något mer för dessa kvinnor. Det är inget nytt att kvinnor som flyr sina hemländer undan könsrelaterad förföljelse, hedersvåld eller sexuellt våld har svårt att få asyl i Sverige. Jag och migrationsministern har debatterat i den här kammaren flera gånger, och jag vet att många andra riksdagsledamöter både från Vänstern och från andra håll har lyft den här frågan. Det är väldigt tråkigt att det ska vara så att kvinnor som har sökt sig till Sverige för att få skydd ska skickas tillbaka till en säker död. Jag önskar att migrationsministern skulle få ta del av den fruktansvärda verklighet som dessa kvinnor lever i. Svenska myndigheters omänskliga och rättsosäkra behandling av utsatta kvinnor som söker skydd i vårt land måste upphöra, eller tycker migrationsministern att det är mänskligt att fortsätta utvisa utsatta kvinnor och deras barn till en säker död? Jag tror inte att vare sig migrationsministern eller någon annan vill göra det. I svaret hänvisas till att det är migrationsdomstolarna som fattar dessa beslut. Vi vet att beslutet är helt orimligt att fatta, för det grundmaterialet är bara det som handläggaren har lagt fram under den intervju man har haft med den asylsökande. Det är i dag lag på att man måste komma med ny prövning. Det är helt omänskligt och orimligt. Hur ska man bevisa att man är utsatt för hedersrelaterade brott eller tvångsäktenskap? I direktsändning i Sveriges Television den 18 april kunde vi se Pejam, som jag har haft kontakt med under ett helt år. Hon har flytt med sitt barn från Kurdistan i Irak. Pappan säger att han ska skära henne i bitar. Jag förstår kurdiska språket, och jag förstår vad han säger. Trots detta ska Pejam och hennes barn skickas tillbaka. Elsie ska skickas tillbaka till Kongo, där det varje dag våldtas 1 000 kvinnor. Hon ska sitta i förvar och med tvång utvisas till ett land som Kongo. I går kl. 12 på natten blev jag tillfrågad: Amineh, vill du skriva under? Jag vet inte hur många artiklar man ska skriva. Jag vet inte hur många gånger man ska stå här och övertala myndigheter och migrationsministern. Det är helt orimligt att dessa kvinnor på nytt ska behöva bevisa att de är utsatta. För många är det svårt att berätta. Det är tabubelagt i familjerna. Man berättar inte gärna om sina egna svårigheter för myndigheter. Migrationsministern tycker att bedömningen är helt rättssäker, att det är rätt att man fattar beslut och att ingen kan fatta så riktiga beslut som vårt rättssystem. Det är orimligt. Man måste få mer kännedom om kvinnors utsatthet både i andra delar av världen och i vårt land.

Fru talman! Tack för möjligheten att få diskutera de här frågorna, som jag tycker är viktig som utgångspunkt för mitt uppdrag som migrationsminister. Det är viktigt att börja med att konstatera hur ordningen ser ut. Som jag sade redan inledningsvis ges en kvinna som söker uppehållstillstånd på grund av en nyetablerad anknytning i normalfallet ett tidsbegränsat uppehållstillstånd på två år, en så kallad uppskjuten invandringsprövning. Därefter får man ge permanent uppehållstillstånd.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 I det avseendet kan jag inte se något behov av någon lagändring. Tittar man på frågan om bevis, som interpellanten lyfte upp, kan man konstatera att enligt förarbetena bör det vara tillräckligt att det görs sannolikt att sådana övergrepp förekommit för att hänsyn ska tas till våld eller handlingar som innefattar allvarliga kränkningar i förhållandet. Det bör inte ställas upp några formella krav på vilken dokumentation som ska föreligga. Polisanmälningar, läkarintyg eller intyg från sociala myndigheter och kvinnojourer bör kunna vara till ledning. Myndigheten måste i varje enskild fall bedöma om den framlagda dokumentationen med tillräcklig styrka talar för att allvarligt våld eller kränkning förekommit i förhållandet. Regeringen har gjort väldigt mycket för att försöka stödja kvinnor som är utsatta för våld. Som jag har sagt tidigare - det är inte första gången vi står i kammaren och har en interpellationsdebatt i ärendet, Amineh Kakabaveh och jag - har jag hela tiden varit mycket konsekvent i mina fördömanden av människor som till exempel lockar människor att bosätta sig i Sverige under förespegling att man erbjuder kärlek för att sedan möta upp med våld. Regeringen har gjort väldigt mycket för våldsutsatta kvinnor. Vi har till exempel antagit en omfattande handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, specifikt hedersrelaterat våld och förtryck, samt våld i samkönade relationer. Handlingsplanen överlämnades till riksdagen i november 2007. Man måste också lyfta fram polisens arbete i det här sammanhanget liksom socialtjänsternas ansvar. Inom ramen för handlingsplanen som jag nämnde och regerings satsning för att bekämpa mäns våld mot kvinnor har till exempel polisen fått i uppdrag att vidta åtgärder för att stärka sin förmåga att både utreda och förebygga den typen av våld. Allting handlar inte bara om migrationsprocessen. Det handlar också om att på ett tidigt stadium kunna erbjuda de kvinnor som blir utsatta för den här typen av kränkningar stöd. Polisens arbete sker i nära samverkan med såväl kvinnojourer som sociala myndigheter. Polisen håller dessutom på att utveckla sitt personsäkerhetsarbete, det vill säga polisens sätt att skydda personer som utsätts för hot om våld. Dessutom gör man regelbundet hot och riskbedömningar i den här typen av ärenden. Jag nämner detta för att jag tycker att det ibland finns ett mycket starkt fokus på migrationsaspekten. Men det är inte riktigt tillräckligt enligt mitt sätt att se saken. Det har jag också meddelat Amineh Kakabaveh i tidigare interpellationsdebatter. Det handlar också om vilka möjligheter vi har ute i kommuner och i landets sociala myndigheter för att stödja och uppmuntra kvinnor att anmäla den här typen av brottslighet som det faktiskt handlar om. Det är en lika viktig fråga som det som tas upp konkret i interpellationen.
Fru talman! Migrationsministern, jag och vi alla vet att det handlar om de kvinnor som har sökt asyl i Sverige. När det gäller hur svenska myndigheter i övrigt jobbar för dem som är utsatta för hedersrelaterat våld vet vi att en hel del har gjorts men att mycket är kvar att göra. Vi talar fortfarande om kvinnor som söker skydd i Sverige. Jag ska citera vad Migrationsverkets handläggare har skrivit om situationen i Iran: "I grundlagen framgår att alla medborgare, både män och kvinnor, ska ha lika rätt till skydd enligt lag och få ta del av alla mänskliga, politiska, ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter i enlighet med islamisk lag." Man säger också att kvinnor i Iran är högutbildade. Ca 94 procent av alla kvinnor i åldrarna 11-16 går i skolan, och majoriteten av kvinnor går på universitet. För det första är det som sägs om att alla kvinnor har lika rättigheter vad en myndighet skriver, migrationsminister Tobias Billström. Man talar om alla kvinnor. Jag är själv från Iran. Jag var 14 år när jag var dödsdömd. Jag var faktiskt inte en kvinna utan en flicka, ett barn, precis som enligt barnkonventionen som också Iran har skrivit under. I Sverige är man inte kvinna förrän man har fyllt 18 år. Men enligt Migrationsverket är man en kvinna mellan 11 och 16 år. Det är så att man blir rasande. Jag skulle kunna nämna de två flickor som har sökt asyl eftersom de inte har några mänskliga rättigheter. Dessa kvinnor har ingen ekonomisk frihet. Det är bröderna, papporna, som är familjens överhuvud. Enligt källor i Iran är det bara 20 procent av kvinnorna som jobbar. Vad det för ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter när jag som kurd inte kan läsa och skriva mitt eget språk, och för den delen inte har rätt till det? Man säger att 94 procent av flickorna går i skolan. I min egen släkt som inte är så fattig tror jag att inte mer än 50 procent är utbildade, resten är analfabeter. Det gäller speciellt kvinnorna på landsbygden där 80 procent är det, och det gäller också i Teheran och i många andra delar. Detta är exempel på där man helt enkelt är ute och cyklar. Man har ingen aning om hur det är, eller man vill inte veta. Det gäller både migrationsministern och de myndigheter som fattar beslut för dessa kvinnor. Det är inte miljontals kvinnor. Det är bara några hundra har det så svårt. Det är också de som skickas till en säker död. Den välkände Robert Fisk har gjort en undersökning i Mellanöstern och i Asien om det hedersrelaterade våldet. Han säger att FN anger 5 000. Men jag kan lova er att det är tre gånger fler flickor och unga kvinnor om året som mördas. Det sker till exempel i Iran. Det var fem som mördades varav två kvinnor som försvarade dem. Det var i Sistan-e Baluchistan och inte ens i Kurdistan. Det är inte så enkelt som Migrationsverket och migrationsdomstolarna påstår att åka tillbaka till sina hemländer. I nästa omgång ska jag också fråga: Vad är det för rapport man har kommit fram till om Syrien, de kurdiska delarna av Irak och Libanon där man säger att det finns mänskliga rättigheter? Sedan ska migrationsministern få ett brev till Talabani och Barzani som kvinnorna i Sverige skrivit till dem på grund av detta.

Fru talman! Detta är en viktig och angelägen fråga att fördjupa sig i. Det är därför bra att vi har den här typen av interpellationsdebatter. Bedömningarna i Migrationsverket och hos migrationsdomstolarna görs alltid utifrån de individuella förutsättningarna i det enskilda fallet. Det är Migrationsverkets och migrationsdomstolarnas uppgift att på de skäl som anförs och det underlag som presenteras avgöra om det finns grund för uppehållstillstånd enligt gällande lagstiftning. Jag är lite förvånad över att Amineh Kakabaveh inte tog upp och diskuterade detta. För mig är det självklart att om vi hade haft problem med hur vi hade skrivit förarbetena eller motsvarande hade vi haft anledning att ställa oss frågan om lagstiftningen behöver förändras. Jag ser inte det behovet i dag. Vi fick i Justitiedepartementet vid årsskiftet en redogörelse från Migrationsverket avseende tillämpningen av undantaget från tvåårsregeln. I redogörelsen anges att arbetet har intensifierats med att kartlägga och synliggöra ärenden där våld och kränkningar har åberopas samt att detta arbete möjliggör ett uppföljningsarbete som för närvarande pågår. Migrationsverket rapporterar nu månadsvis om tillämpningen av just den här regeln. Under perioden januari till april 2011 har Migrationsverket avgjort 15 ärenden om fortsatt uppehållsstånd där sökande har uppgett att förhållandet har upphört på grund av hot och våld. Av dessa har sju beviljats uppehållstillstånd. Vad som kan sägas är att hot och våld verkar åberopas i förhållandevis få ärenden. Det är en rätt skarp kontrast till den ton vi har haft hittills i interpellationsdebatten i kammaren. Som jag sade tidigare finns det möjligheter enligt lagstiftningen att ge fortsatt uppehållstillstånd trots att det tillståndsgrundande förhållandet har upphört om starka skäl talar för det. Man kan ställa sig frågan om kvinnan vid ett återvändande till hemlandet riskerar att bli stigmatiserad och dömds till ett mycket svårt liv i utstötthet. I förarbetena till lagstiftningen, som riksdagen i enighet har tagit ställning till, anges att det främst är fråga om olika former av humanitära skäl som att sökanden riskerar att bli socialt utstött vid ett återvändande eller att sökanden är allvarligt sjuk eller handikappad. Vidare tar man i förarbetena upp situationen att det finns sökande som far illa i anknytningsförhållanden utan att ha utsatts för så allvarliga övergrepp att uppehållstillstånd bör beviljas enbart av denna anledning. Sammantaget kan då omständigheterna i det enskilda fallet framstå som så ömmande att utvisning inte bör komma i fråga. Därmed kan jag inte heller på denna punkt se ett behov av att i dagsläget ändra lagstiftningen.

Fru talman! Vi är helt överens med Lagrådet och dem som sitter i Migrationsöverdomstolen; de säger själva att det helt enkelt finns en tolkning i lagen framför allt när det gäller 12 kap. 19 § när det gäller bedömningen. Våra lagar är tyvärr inte anpassade efter individernas situation. Det är alltid individerna som måste anpassa sig efter lagen, och det är ett stort problem i dag i utlänningslagen. För rättssäkerhetens skull bör man ändra detta. Annars kommer man med nya omständigheter, och dessa omständigheter ska man anpassa till lagen. Man kan undra hur rättssäkert detta är. Det handlar fortfarande inte om enskilda fall. När man har 10, 12 eller 50 fall måste man självfallet prata om det och ta upp det. Vi har skrivit ett brev till presidenterna Barzani och Talabani om kvinnor generellt i Irak, hur de har det och vad som händer med dem när de söker asyl i Sverige. Det är 26 ledande kvinnor här i Sverige som har skrivit om situationen generellt. Kurdiska kvinnor påstår detta själva. Hit till Sveriges riksdag har en åklagare vid namn Amira Hassan kommit och pratat för oss om att anpassa reglerna i Kurdistan och Irak när det gäller familjevåld, kvinnors rättssäkerhet och så vidare. Det är inte rättssäkert nu. Vi har ändå inte hunnit prata om tvåårsregler, om de kvinnor som kommer och de barn som utsätts för våld i vårt land och sedan skickas tillbaka. Det är en annan sorts elände för många kvinnor och barn som utsätts för detta här i Sverige. Det är beklagligt. Jag hoppas verkligen att migrationsministern tar till sig all kritik. Han vet också vad som har skrivits av de advokater som är tjejernas företrädare.

Fru talman! All lagprövning är en fråga om att tolka lagen; så är det naturligtvis. Det kan man aldrig komma ifrån. Men då är det också viktigt att man har ett bra underlag. Nu angav jag att Migrationsverket på månadsbasis rapporterar in hur bedömningarna ser ut. Vi kan konstatera att bara under perioden januari till april i år har Migrationsverket avgjort 15 ärenden. Av dessa har 7 beviljats uppehållstillstånd - alltså hälften. Då är det lite märkligt att höra Amineh Kakabaveh försöka få det att framstå som att detta är ett gigantiskt problem och att Sverige i princip inte alls beviljar några uppehållstillstånd till kvinnor som åberopar denna typ av skäl. Det är inte rimligt. Men vad som kan sägas är att hot och våld verkar ha åberopats i förhållandevis få ärenden, och det är möjligtvis någonting som man kan fundera över. Frågan är: Ska vi upphäva den uppskjutna invandringsprövningen? Nej, det tycker inte jag. Jag tycker att det finns starka skäl att bibehålla den. Den syftar till att förhindra missbruk av rätten till invandring. Om ett äktenskap eller ett samboförhållande automatiskt skulle medföra att ett permanent uppehållstillstånd omedelbart beviljades skulle risken för skenförhållanden öka. Däremot - och det tycker jag att debatten har visat tydligt - finns det en punkt där Amineh Kakabaveh och jag är helt överens: Det måste finnas möjligheter att förhindra negativa konsekvenser av en sådan ordning. Det gäller främst detta att kvinnor av rädsla för utvisning stannar kvar i ett förhållande där de utsätts för misshandel eller kränkningar. Det är mot denna bakgrund som undantaget från tvåårsregeln finns. Jag tycker att det är bra att vi har ett sådant undantag, och jag har för avsikt att se till att det också förblir på det viset.